Herr talman! Herr Kellgren tyckte att det var egendomligt att vi just vid höstriksdagen kunde komma med sådana här yrkanden. Men, herr Kellgren, motionen har, som jag sade i början av mitt förra anförande, bordlagts i utskottet alltför länge. Den skrevs i januari, och av utskottsmajoritetens utlåtande framgår, att många av de åtgärder som vidtagits av arbetsmarknadsstyrelsen har tillkommit efter det att motionen väcktes. Det är ju ganska naturligt att reservationen då får en annan inriktning. Just därför att den kommit att slutbehandlas under höstriksdagen, kommer hemställan med naturnödvändighet att innehålla en uppmaning till regeringen att även nästa budgetår anslå ökade resurser till arbetsmarknadsorganen för en lösning av dessa frågor. Det är riktigt, herr Kellgren, att reservanterna tagit upp en fråga som inte berörts i motionen, nämligen om en ökad prognosverksamhet. Det hänger också samman med det sätt på vilket motionen behandlats, d. v. s. att den blivit liggande så länge. Herr Kellgren framhåller att det redan gjorts en hel del. Jag vill då bara påpeka att arbetsmarknadsstyrelsen så sent som i oktober klart givit till känna, att det fortfarande är besvärligt att placera om tjänstemän. Antalet SIF-medlemmar som berörs av företagsändringar har fördubblats under perioden juli—augusti jämfört med perioden april —maj. Problemen har, som jag tidigare sade, ökat. Det betyder att det finns all anledning att ge till känna en uppfattning och inte, som utskottsmajoriteten, bara tycka att allting är bra som det är. Herr Kellgren sade, att det skulle ha varit till större hjälp för tjänstemännen om utskottet kunnat enas. Innebär detta ett hot, att tjänstemännen nu på något sätt skulle straffas när alltså utskottet inte kunnat enas?

Herr talman! Nej, något hot är väl över huvud taget inte tänkbart i sådana här sammanhang.

Reservanterna bör inte inbilla sig att man genom att göra sådana här framstötar, som inte bidrar med något konkret, kan medverka till att problemen blir bättre lösta. Föreställer man sig det, begår man ett stort misstag.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt hur herr Kellgren kan hävda att det skulle vara till tjänstemännens bästa om alla i utskottet var ense om den skrivning som nu endast socialdemokraterna vill stå för. Majoritetens skrivning, som innebär en rekommendation till riksdagen att avslå motionerna, innehåller egentligen bara ett konstaterande av vad som hittills gjorts inom arbetsmarknadsstyrelsen. Vad vi i reservationen framför är ju att vi vill att det behöver göras än mer, och det är väl någonting som man har anledning att tala om för regeringen även om man till äventyrs, såsom herr Kellgren, skulle tillhöra regeringspar tiet och dessutom arbetsmarknadsstyrelsen. Herr Kellgren har väl ingenting emot att man gör ytterligare insatser på olika sätt, som vi reservanter antytt.

Herr talman! Herr Kellgren har ju mycket stor sakkunskap i arbetsmarknadsfrågor — det råder det inget tvivel om. Men det är litet lustigt att herr Kellgren också i detta sakliga sammanhang fullföljer den censorsuppgift som han tycks ha fått eller påtagit sig i dag, nämligen att granska oppositionens alla reservationer, konstatera att de inte innehåller någonting och att de inte utmynnar i någonting. För att ytterligare bekräfta den censorskritiken citerar han ett gammalt stormaktstidsuttryck: »I herredagsmän, resen icke så fort, vad göras skall är allaredan gjort!» Det är verkligen en yverboren hållning, som väl hör hemma i stormaktstiden, herr Kellgren. Jag tänker emellertid inte smågräla om detta nu; jag tycker att denna fråga är alltför allvarlig för att jag skall ägna mig åt det. Först och främst gav herr Kellgren högerpartiet en speciell gliring och sade: Högerpartiet skall besinna sitt ansvar i skattefrågan. Han utlade vidare texten ungefär på följande sätt: Samhället behöver skattemedel för att bygga ut den offentliga sektorn, och kan man inte bygga ut den offentliga sektorn, kan vi inte heller klara arbetslösheten bland tjänstemännen. Det var konklusionen. Det tycker jag är ett mycket allvarligt uttalande; vi kommer väl inte ifrån att vi även i fortsättningen kommer att behöva tjänstemännen i näringslivets produktiva sammanhang? även om de inte sitter just där produktionsinsatserna görs, så sitter de ju på en hel mängd andra områden. Att misströsta om den saken tycker jag inte är befogat.

Jag tror det är en mycket väsentlig punkt i denna reservation. Prognoser verkar det visserligen icke — det håller jag med om. Men de behövs ur flera synpunkter. Vi kan konstatera vissa företeelser. Jag vill gärna citera vad arbetsmarknadsstyrelsen själv säger i en vacker och innehållsrik bok som vi har fått på våra bord och som heter Förändring och trygghet. Där sägs att »nu sker i varje ögonblick förändringar inte på en punkt utan på ett otal punkter». De gäller då, efter vad jag förstår, att verkligen försöka få något grepp på vad dessa förändringar innebär för våra möjligheter i framtiden. Jag skall bara belysa det med en sak som inte alls är upptagen i reservationen men som följer av dess sätt att resonera. Det jag nu säger innebär inte någon kritik mot arbetsmarknadsstyrelsen, ty den har, som herr Kellgren säger, intensifierat verksamheten i hög grad, och det är tacknämligt — på den punkten är vi väl eniga. Man kan emellertid i arbetsmarknadsstyrelsens rapporter konstatera, att det föreligger en bestämd arbetslöshetssituation för nyexaminerade tekniker på grund av att deras utbildning inte passar. Där har man väl en sak som man får lov att tänka på. Är det något fel i vår utbildningssituation? Det är också sådant som prognoser av detta slag måste hjälpa till att klargöra. Vi vet att det har varit en hård drive för att få fram personer med samhällsvetenskaplig utbildning under en lång följd av år. Just nu konstaterar man emellertid på arbetsmarknadssidan att vi har i utbildning ungefär 4 å 5 gånger så många samhällsvetare som i dag har sugits upp i arbetsmarknaden. Kan vi klara det problemet? Det är alltså fråga om vi är inne på någon sorts överkapa citet på några områden, om inte hela utbildningsfrågan måste tas upp i detta sammanhang, eftersom vi är inne i en tid med förändringar, inte på en punkt utan på ett otal punkter. Jag tror att det visst kan finnas anledning till att man ifrån olika håll bidrar med synpunkter och åtgärder som kan behöva vidtas. Jag vill gärna mot herr Kellgren citera vad fru Nancy Eriksson sade nyss — det lät så vänligt — nämligen att man inte behöver vara i motsatsställning till en myndighet för att önska någonting. Det här är inte fråga om någon motsatsställning till arbetsmarknadsstyrelsen, och det tror jag att denna reservation ger ett klart uttryck åt.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

Herr talman! Jag vill först uttrycka min varma uppskattning av det eleganta och charmerande inlägg som fröken Ljungberg nyss gjort. Det är så mycket mera glädjande att kunna säga detta som fröken Ljungberg faktiskt tillfört denna debatt väsentliga synpunkter, och hade dessa återfunnits i reservationen skulle jag för egen del röstat på denna. Särskilt det som fröken Ljungberg senast var inne på, hur utbildningen skall kunna göras mera arbetsmarknadsmässig, är en stor fråga, och detta just med hänsyn till att den nuvarande utbildningen i mycket stor utsträckning inte är så arbetsmarknadsinriktad att den löser problemen för de utbildade. Hade som sagt detta återfunnits i reservationen skulle jag ha bugat mig — som jag också gärna vill göra nu — för fröken Ljungbergs inlägg. När jag om svårigheterna att bereda anställning åt tjänstemännen sade, att detta endast kan äga rum inom den offentliga sektorn, menade jag allvar. Rationaliseringstakten är i dag så hög inom industrin, liksom inom alla privata sektorer, att det inte kommer att bli något nettotillskott av tjänstemän under de närmaste åren. Detta gäller inte bara vårt land utan praktiskt taget alla länder med ett tekniskt avancerat näringsliv. Därför kommer det att bli en bjudande plikt för denna kammare och denna riksdag att se till att det anslås så mycket av allmänna medel att de utbildade kan få anställningar, och beträffande den framtida nettotillväxten av anställningar kommer ökningen som sagt att gälla den offentliga sektorn.

Herr talman! Vad herr Kellgren talade om kan ju inte vara någon lösning på längre sikt. Han sade att rationaliseringstakten är hög inom industrisektorn och att det inte kommer att finnas något utrymme där. Arbetskraftsbehovet förändras emellertid ständigt, och det är härvidlag vi måste göra någonting. Att som ett slags beredskapsåtgärd placera in <utrationaliserade tjänstemän i statsförvaltningen är väl ändå inte meningen. Det måste också inom den offentliga sektorn finnas en viss rationaliseringsiver om samhällsekonomin skall kunna klaras.

Herr talman! Herr Kellgrens senaste yttrande kanske bevisar att han måhända inte har satt sig in i reservationens innebörd. Genom att instämma i reservationen som är mera positiv än utskottets skrivning menar herr Kellgren att vi som står bakom reservationen skulle ha försämrat möjligheterna att lösa de problem som nu diskuteras. Jag har verkligen svårt att hänga med i denna argumentering. De tidigare talarna har framhållit de problem som uppstått även för tjänstemän efter de nedläggningar och driftinskränkningar som vi mycket väl känner till. Friställningarna har emellertid inte bara berott på nedläggningar och inskränkningar av driften utan också på rationaliseringar — kanske främst datateknikens insteg i administrationen. Tidigare har tjänstemän i stort sett kunnat undgå friställningar medan andra anställda drabbats. Under det senaste året har emellertid en ändring ägt rum härvidlag. Jämför vi perioden 1 januari —Sseptember 1966 med samma period i år finner vi att arbetslösheten bland tjänstemän ökat med inte mindre än 80 procent. Ändå är arbetslösheten bland tjänstemännen ännu ganska låg jämfört med förhållandet bland andra grupper av anställda, t.ex. på LO-området. Vi får emellertid räkna med en fortsatt minskning av sysselsättningstillfällena inom tjänstemannaområdet. Det är ett observandum — liksom det förhållandet att arbetslösa tjänstemän, enligt vad jag har kunnat finna, måste stå i arbetslöshetskön längre tid än andra. 61 70 av totala antalet arbetslösa visar sig således ha varit utan arbete kortare tid än två månader. Arbetslöshetsförsäkrade tjänstemän som varit utan arbete samma tid utgör 49 procent av de arbetslöshetsanmälda. Om jag tar dem som varit arbetslösa längre tid än tre månader, är motsvarande siffra 25 procent för samtliga arbetslöshetsanmälda och 34 procent för tjänstemännen.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

Herr talman! När jag hörde herr Kellgren lägga ut texten över reservationen till statsutskottets förevarande utlåtande blev jag litet förvånad. Jag fick nästan en känsla av att vi hade trampat någon på tårna när vi tagit upp dessa frågor. Jag reagerade också mot herr Kellgrens utläggningar, därför att när vi diskuterade arbetsmarknadspolitiken i våras, så beskylldes vi på högerhåll för att vara oerhört negativa till den politiken, vilket jag på det bestämdaste bestred. Då den stora arbetsmarknadspropositionen lades fram förra året fanns det inga större skiljelinjer mellan partierna. Vi var överens på de flesta punkter. Om herr Kellgren läser det avsnitt i högerns partimotion i våras i anledning av den statliga investeringsbanken, tror jag knappast att han kan påstå att vi har ställt oss negativa till arbetsmarknadsåtgärder, det må gälla en allmän arbetslöshetsförsäkring, omskolning, äldre arbetskraft eller inlösen av egnahem och mycket annat. De beskyllningarna vill vi tillbakavisa. Det förvånar mig också att herr Kellgren är så oerhört låst vid talet om samhällets resurser. Han anklagar högerpartiet för att alltid förslå skattesänkningar, vilka enligt herr Kellgren skulle minska samhällets resurser. Men, herr Kellgren, om skatterna ökas ytterligare, så minskas de enskilda människornas resurser. Ni tycks alldeles glömma att de också kan behöva resurser. Ni är till den grad fixerade till den offentliga sektorns välsignelser, att ni i er kampanj mot den enskilda företagsamheten alldeles glömmer att den allra största delen av produktionen här i landet alltjämt vilar på enskild företagsamhet, som inte kan ersättas av företagsamhet inom den offentliga sektorn. Jag vill också be herr Kellgren tänka litet på den onda cirkel som vårt nuvarande skattesystem utgör. Herr Kellgren kan inte förneka att progressiviteten är en väsentlig kraft för att driva upp löner och priser i en evig spiral. Det undergräver våra företags konkurrensförmåga och äventyrar anställningstryggheten. Det blir färre arbetsplatser, herr Kellgren, om vi inte ser till att genom ett förnuftigt skattesystem kunna klara oss i konkurrensen med andra länder ute i Europa, som konkurrerar med oss under helt andra förutsättningar.

Herr talman! Jag är mycket ledsen över att jag inte kan ge herr Björkman en sådan vänlig komplimang som jag lämnade hans partikollega från Uppsala, beroende på att jag tycker att herr Björkman inte inser sambandet mellan den offentliga sektorns tillväxt och den nuvarande arbetslöshetssituationen för många tjänstemän.

Jag tycker att herr Björkman i fortsättningen skall tänka på var dessa från den privata verksamheten friställda tjänstemän skall kunna få nytt arbete.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt i onödan. Jag vill bara påpeka för herr Kellgren att reservationens syfte just är att man skall se till att arbetsmarknadsorganen får ordentliga verktyg för att kunna klara upp problemen. Jag väntade mig knappast komplimanger av samma vänliga, älskvärda och chevalereska slag, som herr Kellgren serverade fröken Ljungberg, men det kan jag överleva, herr Kellgren.
Herr talman! Av herr Kellgrens ytt rande tidigare i debatten, att vi bör se till att friställda tjänstemän i första hand omplaceras till den offentliga sektorn, därför att det enligt hans mening inte finns utrymme inom den enskilda, kan man lätt få den uppfattningen att det offentliga området helt bör avskriva den rationaliseringsverksamhet som där bedrives. Jag vill hävda att problemet inte löses så enkelt, att statskontoret bara får upphöra med sitt arbete att rationalisera den offentliga sektorn för att i stället använda denna som en räddningsplanka för friställda tjänstemän. Detta är ett ganska kufiskt grepp på problemet. Jag är personligen mycket intresserad av att få besked i ett annat avseende. Jag var inte närvarande under herr Kellgrens anförande i samband med behandlingen av punkt 5 i statsutskottets utlåtande nr 154, till vilken hade fogats en reservation, där de folkpartistiska ledamöterna av statsutskottet, bl.a. jag själv, hävdade att det behövs en utredning om ökad personalutbildning inom hälsooch sjukvården, alltså inom den offentliga sektorn. Vi ville genom denna reservation hävda att man behöver satsa på att få mera personal inom denna viktiga sektor för att klara vårdkrisen. Beträffande den nu aktuella delen av det offentliga området hävdar herr Kellgren i denna debatt att där bör sättas in de, som blir friställda inom det enskilda näringslivet. Jag undrar därför hur herr Kellgren egentligen röstade under punkt 5 i nyss nämnda utlåtande. Han borde strängt taget ha biträtt den reservationen, om han då tänkte i samma banor som han gjort i denna debatt.

Herr talman! Till herr Nihlfors vill jag säga att jag i mitt anförande tog upp den fråga som han nämnde och hävdade att det finns ett starkt behov av ökad utbildning inom hälsooch sjukvårdssektorn. Ett av de största och allvarligaste hindren för en snabb expansion ligger emellertid inte i de insatser, som görs av det allmänna — staten, landstingen och kommunerna — utan i det både aktiva och passiva motstånd som i större eller mindre utsträckning reses från Sveriges läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening och sådana organisationer. Vi kan konstatera att det under många år förekommit en försöksverksamhet i syfte att få till stånd en större expansion på detta område än den vi har i dag. Naturligtvis anser jag också att det skall bedrivas en betydande rationaliseringsverksamhet inom den offentliga sektorn. Jag har aldrig hävdat att man på måfå skall anställa tjänstemän, därför att de inte kan få arbete på annat sätt, utan jag menar att den offentliga serviceverksamheten kan expandera. Det är just av en sådan expansion, som jag är intresserad — det gäller hälsooch sjukvården och många fler områden. Men denna expansion kräver i sin tur att ökade statsmedel, ökade kommunala medel och ökade landstingsmedel ställs till förfogande. Jag vill sålunda att reservanterna från det borgerliga lägret skall beakta, att en expansion av det slag jag skisserat i framtiden kan bli en av de väsentligaste förutsättningarna för att vi skall kunna lösa sysselsättningsfrågorna för ett mycket stort antal tjänstemän, som i dag friställs inom den privata industrin och inom den privata sektorn över huvud taget.

Herr talman! Jag har till bankoutskottets utlåtande nr 48 fogat en blank reservation, därför att jag något önskar kommentera de motioner som ligger till grund för utskottsutlåtandet. Dessa motioner angående ett ökat ungdomslönsparande innebär inte att man nu skall ta definitiv ställning för ett eventuellt obligatoriskt lönsparande, även om den detaljen ingår som ett avsnitt i motionerna. Vi hemställer således endast att riksdagen skall begära en utredning beträffande på vad sätt ett väsentligt ökat ungdomslönsparande skall komma till stånd. Antingen kan man med olika medel — propaganda eller ökade ekonomiskt stimulerande åtgärder — uppnå ett ökat ungdomslönsparande eller, som vi framhåller i motionerna, överväga ett obligatoriskt ungdomssparande. Huvudsaken är, anser vi, att uppnå ett större sparande. Detta är utskottet överens med oss motionärer om. Jag tror det hade varit av värde att låta någon — exempelvis lönsparkommittén — få fundera på huruvida inte ett obligatoriskt lönsparande bland ungdomen kunnat övervägas. Bankoutskottet har emellertid tagit fasta på de remissvar som utskottet infordrat och gått på avslagslinjen när det gäller den delen av motionen. Motionerna har i övrigt helt tillgodosetts genom det utredningsbetänkande som lönsparkommittén i februari i år avlämnat till finansdepartementet. Där tar man upp frågan om större resurser för att stimulera ett ökat ungdomslönsparande. I detta förslag ingår även tanken att sammankoppla lönsparandet med bostadssparandet, en väg som kan vara värd att prövas. Det finns två skäl att ägna denna fråga särskild uppmärksamhet, nämligen för det första den samhällsekonomiska aspekten och för det andra omsorgen om ungdomens egen ekonomiska situation. Jag anser — trots att det första alternativet är av stor betydelse — att frågan om ungdomens egen ekonomi är det som måste sättas i förgrunden. Ungdomen har i dag på ett helt annat sätt än tidigare förutsättningar att nå upp till goda inkomster som väl kan mäta sig med inkomsterna för äldre generationer i samhället. Detta kan bl.a. bero Vi har i motionerna pekat på några aktuella inkomstsiffror. Sammanlagt rör det sig om belopp på uppskattningsvis 12 miljarder kronor om året för årsklasserna 15 till 24 år. Det är självfallet orealistiskt att helt och fullt räkna med denna uppskattade lönesumma, men om vi gör tankeexperimentet att 10 procent skulle avsättas som lönsparande skulle det betyda ett årligt sparande på 1200 miljoner kronor. Mot bakgrunden av att ungdomslönsparandet i dag omfattar cirka 112 miljoner kronor måste detta mana till eftertanke. Betydelsen för ungdomarna själva av att i olika sammanhang — familjebildning, studier o.s.v. — ha en sparad slant att falla tillbaka på måste vara uppenbar för var och en. Dessa miljarder som ungdomen har att röra sig med har ingalunda undgått en del smarta företrädare för kommersiella intressen, som väl begriper att ungdomen i dag representerar en mycket lukrativ marknad. Det satsas också otroligt medvetet på denna köpvilliga grupp. Praktiskt taget varje vecka kan man läsa i pressen om tillställningar som speciella ungdomsmässor och dylikt, där dessa kommersiella intressenter introducerar nya dyrbara ungdomsmoder, bilar, musikinstrument o.s.v. Det talar sitt tydliga språk. De remissorgan som bankoutskottet har vänt sig till har samtliga uttalat sin fulla anslutning till åtgärder som syftar till ett så högt ungdomssparande som möjligt. Att staten skulle medverka med ekonomiskt stimulerande åtaganden rekommenderas också. När det gäller ett eventuellt obligatoriskt ungdomssparande, är det emellertid endast TCO som helt instämt i motionernas syfte. De remissinstanser som inte vill vara med om att föreslå en utredning har anfört mer eller mindre krystade motargument, som det naturligtvis skulle vara intressant att redovisa vart för sig. Herr talman! Då bankoutskottet med övervägande majoritet följt dessa negativa tankegångar men i övrigt ställt sig positivt till motionernas syftemål vill jag inte nu yrka bifall till dessa. Jag avvaktar tills vidare vad de åtgärder som är på väg skall föra med sig i riktning mot ett väsentligt ökat ungdomslönsparande. Skulle det visa sig att resultatet av dessa ansträngningar inte blir vad man hoppas på, finns det möjlighet att återkomma i ärendet. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande för dagen än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har med stort nöje lyssnat till herr Franzéns i Motala framställning i denna fråga. När den var på tapeten i våras i samband med ett förslag om sparfrämjande åtgärder — varvid jag hade äran att företräda reservanterna i utskottet — hade jag emellertid gärna velat se också herr Franzén delta i debatten om exakt samma åtgärder. Kanhända hade då reservationen kunnat segra, vilket den beklagligtvis inte gjorde vid detta tillfälle. erforderliga fondbildningen inom ATP systemet med hänsyn till främst inverkan från konjunkturella och demografiska förändringar i samhället;

Herr talman! Som ordförande i utskottet beklagar jag att innehållet i detta utlåtande kan te sig en aning svåröverskådligt. Om så är fallet, är det förvisso inte sekretariatets fel. I sekretariatet har man som vanligt lagt ned ett mycket omfattande arbete på att redogöra för de olika motionerna, söka sammanfatta det gemensamma i dem och bena upp dem på bästa sätt. De som lyssnat till debatten har dessutom fått hjälp att orientera sig genom de mycket klara framställningar som gjorts av herr Bengtsson i Landskrona över socialdemokraternas inställning och av herr Börjesson i Glömminge över oppositionens. Om det ändå är riktigt att tala om svåröverskådlighet, beror det på att vi här har att göra med ett ämnesområde, där det vävs samman ekonomiska faktorer, sociala frågor och en del kraftigt politiskt betingade bedömningar. Detta känner vi väl till från tidigare diskussioner om ATP som sådan och utformningen av AP-fonden: avgifternas storlek, fondutbyggnaden och den administrativa apparaten. Den genomgående tråden är att man från olika motionärers sida önskat ytterligare klargöranden. Jag anser nog att sådana önskemål är fullt berätiigade. Herr Bengtsson i Landskrona nämnde i ett sammanhang, när han kommenterade en av högermotionerna, att det inte finns någon anledning att rubba på de principer som nu gäller. Och så långt kan man väl hålla med honom. De principer som nu gäller är vi väl överens om, men den praktiska utformningen kan diskuteras, Vi får aldrig glömma att det här är fråga om något som har den allra största betydelse för oss alla. Den största samlade fond som finns inom landet är AP-fonden, den största mottagare av inbetalningar som finns inom landet är AP-fonden, och den största ekonomiska maktkoncentrationen inom landet ligger i AP-fonden och hos dem som handhar dess placeringar. Detta är helt klart. Helt klart är också att det för dem som bedriver ekonomisk verksamhet här i landet ägare av stora och små företag — inte finns någon instans vars agerande spelar så stor roll som AP-fondens. Allt detta gör att man har all anledning att med uppmärksamhet följa vad som sker —- därav de olika utredningskraven, önskemålen om undersökningar och de konkreta förslagen till ändringar. Det har genomgående blivit så, att regeringspartiets ledamöter i utskottet har sagt att allt är bra som det är; den praktiska utformningen av systemet och den av finansdepartementet aviserade utredningen är bra. På denna punkt förhåller det sig väl som herr Börjesson i Glömminge sade, att redan den omständigheten att man inom finansdepartementet har för avsikt att verkställa utredningar är ett besked om att man där inte är så tvärsäker på att vi vet allt vi bör veta i detta sammanhang eller att allt är så bra ordnat som det borde vara. Det är ett besked om att man bör kunna åstadkomma ett bättre läge än det vi befinner oss i. Frågan är då om vi skall nöja oss med den utredning som aviserats från finansdepartementet. När den kan komma i gång kan vi inte få något besked om, inte heller om vilken omfattning den skall få.

Herr Börjesson pläderade för en del av de utredningsönskemål som förts fram i motioner från folkpartiet, centerpartiet och högern och som resulterat i gemensam skrivning från de borgerliga ledamöterna i bankoutskottet. För min del återstår att säga några ord om två motionspar, som framförts från högerhåll och som inom utskottet vunnit stöd endast av högerledamöterna. Också i dessa motioner framförs utredningskrav och önskemål om undersökningar — inga revolutionerande ting men uppslag till sådant som motionärerna tror skulle kunna vara till nytta. I det ena fallet understryker man att det på grund av de snabba förändringar som den svenska ekonomin och världsekonomin undergår finns allt skäl att kontinuerligt följa vad som sker. Man påpekar också att åldersstrukturen i landet ser ut att komma att bli en annan än man räknade med bara för några år sedan. Åldringarna tycks leva ännu längre än vad man då räknade med, och det ser ut som om det föds fler barn än man tänkt sig. Sådana omständigheter gör en förnyad prövning aktuell. I det andra motionsparet talas det om att vissa onödiga omgångar med att ta in pengar till AP-fonden och därefter slussa ut dem igen till företagen möjligen skulle kunna undvikas om man lät en del av pengarna stanna kvar hos företagen, vilka till AP-fonderna skulle inbetala i huvudsak endast vad som behövs för de löpande pensionsutbetalningarna. Några risker för de försäkrade, för förmånstagarna inom ATP-systemet, skulle detta icke innebära, om man byggde ut en kollektiv ansvarsförsäkring av den typ som man har t.ex. inom PRI-stiftelserna. Motionen har ju redovisats i utskottets utlåtande, och jag skall därför inte gå in på den.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

Herr talman! AP-fonderna har nu nått sådan storlek att de börjar överskugga andra kreditinstitut i fråga om utlåningskapacitet. Deras totala omslutning har under senare år stigit mycket snabbt och var i slutet av 1964 uppe i 7409 miljoner kronor, i slutet av år 1965 var omslutningen 10 645 miljoner, i slutet av 1966 var den 14 617 miljoner och per den 31 oktober i år 18 693 miljoner kronor. Fondernas mycket starka tillväxt gör det nödvändigt att deras medel kanaliseras ut på marknaden i sådana former att en maktkoncentration undvikes på kreditmarknaden. Det finns så mycket större anledning att arbeta på ett förverkligande av den målsättningen efter tillkomsten av Sveriges investeringsbank ty de former denna bank erhållit innebär just att en betydande maktkoncentration på <:kreditmarknaden uppkommit. Investeringsbanken har fått en monopolställning på en viktig del av denna marknad i och med de speciella möjligheter banken bekommit att ge näringslivet långfristiga, riskbärande krediter. Då denna bank framför allt skall vara ett instrument för slussning av AP-medel till investeringar i näringslivet, kommer dessa medel att i ökande utsträckning bidra till just en maktkoncentration på kreditmarknaden, som inte på något sätt är önskvärd. Ett medel att kanalisera ut fondmedlen, så att ett mera differentierat utnyttjande av de kapitalresurser fonderna ställer till förfogande kan uppnås, är åtgärden att utöka de ordinära kreditinstitutens möjligheter att ta hand om AP-fondernas medel för vidareutlåning. Detta är ett av flera alternativ, som framlägges av chefen för konjunkturinstitutet i hans i våras avlämnade betänkande »Finansiella långtidsperspektiv». Det anförs om detta alternativ i betänkandet att en vidgad långfristig utlåning till affärsbankerna skulle kunna finansieras genom en motsvarande försäljning av affärsbankernas egna förlagsbevis till fonden. En annan utväg är att AP-fonden övertar en del av bankernas obligationsinnehav, varigenom dessas kreditgivningskapacitet automatiskt ökar. Ytterligare ett sätt att ställa AP-fondens resurser till näringslivets förfogande i andra former än för närvarande är att specialinstitut för långfristig och riskbärande kreditgivning bildas under affärsbankernas medverkan och med medel från AP-fonden som bas. En viktig konsekvens, herr talman, av att AP-fondens placeringar i långt större utsträckning än nu är fallet slussas ut via affärsbankerna skulle bli — såsom framhålles i »Finansiella långtidsperspektiv» — att de mindre och medelstora företagens växande lånebehov skulle kunna tillgodoses på ett effektivare sätt än nu är förhållandet. När det gäller bildandet av ett specialinstitut under medverkan av affärs bankerna vill jag, herr talman, erinra om mittenpartiernas motion nr II: 955 till årets riksdag i anledning av propositionen om den statliga investeringsbanken. I motionen framförs tanken på lämpligheten av att tillskapa nya enskilda kreditinstitut i syfte att motverka maktkoncentration vid kreditgivning av det speciella slag, som riskbärande och långfristiga krediter innebär och som Investeringsbanken fått monopol på. I motionerna I:102 och II: 141 begärs inte bara att riksdagen skall anhålla att Kungl. Maj:t låter utreda möjligheterna att i ökad utsträckning kanalisera medel från allmänna pensionsfonden till näringslivet genom kreditmarknadsinstituten. I motionerna begärs också att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t begära förslag om sådan ändring av reglementet för allmänna pensionsfondens förvaltning, att återlånerätt får ackumuleras under en tid av fem år och att amorteringstiden på lånen utsträcks till tjugo år. Förslaget om ändrade återlåneregler tar närmast sikte på de mindre företagens förhållanden. För dessa företag har AP-fondens återlåneregler aldrig varit någon realitet att räkna med. Detta förhållande avspeglas också i statistiken över återlånens omfång och struktur. År 1966 hänförde sig 944 miljoner kronor till den andra fondstyrelsen, medan den tredje fondstyrelsen endast hade 4 miljoner kronor placerade i återlån. Detta är ju en fantastisk skillnad och beror på att återlånen i sin nuvarande utformning gynnar de stora företagen och missgynnar de små. Missförhållandet att de små företagen diskrimineras på ett så uppseendeväckande sätt har observerats på många håll, och ett mycket auktoritativt uttalande har också gjorts i frågan. AP-fondens verkställande direktör yttrade i ett tidningsuttalande för Dagens Nyheter i början av detta år följande: »Återlånen var under 1966 procentuellt de största vi någonsin haft. Orsaken är framför allt kreditsvårigheterna. Helt dominerande bland de återlånande är de stora företagen medan de små i fjol endast lånade tillbaka 0,1 procent av den inbetalda summan ... Den låga återlåningen bland småföretagarna understryker hur kredittekniskt felaktig återlånebestämmelsen är. Man kan icke sammankoppla antalet anställda med kreditbehovet. De stora företagen gynnas med stora återlåningsmöjligheter medan en småföretagare med 10 anställda kanske får låna 20 000 kronor när han behöver 2 miljoner för en utbyggnad. Storföretagen får dubbla AP-krediter — vi köper också deras obligationer», slutade alltså chefen för AP-fonden. Klarare än så kan knappast de nuvarande «<Ååterlånereglernas orättvisa konsekvenser gentemot de mindre företagarna belysas. Deras situation är myckt svår framför allt därigenom att deras redan tidigare låga självfinansieringsgrad under senare år ytterligare nedpressats. Ett på sätt i motionerna föreslagits utvidgat och av bankoutskottet tillstyrkt återlånesystem skulle få enbart gynnsamma följder. De mindre företagen, som har så väsentlig samhällsekonomisk betydelse, skulle utan alltför hårda säkerhetsbestämmelser få tillgång till något som för dem skulle vara mera värdefullt än det mesta, nämligen långfristiga krediter. AP-medlen skulle härigenom få en differentierad och säkerligen i högsta grad effektiv användning och icke bara koncentreras till de stora investeringsklumparna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till bankoutskottets hemställan i dess utlåtande nr 49.

Herr talman! Vi diskuterar nu en mycket viktig fråga som har att göra med både näringslivets effektivitet och löntagarnas inflytande inom ekonomin och samhället. Som redan sagts växer AP-fonderna snabbt och kan, om de används rätt, bli ett viktigt medel för att öka demokratin i samhället. En sådan utveckling motsätter sig dock, som vi hört, de borgerliga partierna och storfinansen. De motioner som nu föreligger till behandling ingår som ett led i en ny attack mot möjligheterna för en utveckling av samhällets och löntagarnas inflytande. Man försöker nu igen att sätta stopp för denna utveckling. Det avgörande är att det här rör sig om löntagarnas pengar. Det är löntagarnas pengar som finns i de växande AP fonderna. Företagarna och de borgerliga partierna har ingenting med dessa pengar att skaffa. De bör hålla fingrarna borta från dem. Detta tycker jag borde ha sagts i bankoutskottets utlåtande. Vårt krav är i detta sammanhang rakt motsatt de borgerligas. Vi begär att de f.n. alltför snäva reglerna för placering av AP-fonderna skall vidgas. Detta är nödvändigt för att medlen skall kunna användas på ett sätt som bäst möjliggör skapande av nya arbetstillfällen under samhällets och löntagarnas egen kontroll. Frågan har alltså också direkt beröring med den aktuella angelägenheten att förhindra och motverka den strukturella arbetslösheten. Vad vi vill är att sådana regler skapas att AP-medlen kan utnyttjas för en mera aktiv, strukturrationaliserande planeringspolitik. Fonderna bör kunna inträda som ägare till eller delägare i nya företag. Man bör därvid enligt vår mening satsa på utvecklingen av nya industrier, byggda på den modernaste teknik exempelvis inom kemi, elektronik och verkstadsindustri. Att den nya investeringsbanken kommit till ändrar eller försvagar inte på något sätt detta krav. Investeringsbanken förefaller inte att få en så avgörande betydelse. Den kunde kanske ha fått det om den erhållit uppgifter och letts i enlighet med de förslag som vi ställde vid debatten om denna fråga i våras. Därför kvarstår nu kravet på en förändring av placeringsreglementet för AP-fonderna, vilket är en mycket större fråga än den om investeringsbanken. Jag vill erinra om att även LO kongressen 1966 ställde samma krav som vi framfört i motion II:427.

Det är, tycker jag, anmärkningsvärt att de socialdemokratiska ledamöterna av bankoutskottet inte stöder LO-kongressens krav i dessa stycken. Jag vet inte hur man skall tolka det.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

Herr talman! Jag vill bara med några få ord understryka vad utskottets talesmän har anfört. AP-fonderna kommer alltmer att utgöra en faktor av stor betydelse på det finansiella området i vårt samhälle — många har sagt en maktfaktor, och det kan upprepas. Det är viktigt att de uppsamlade pensionsmedel som tillförs AP fonderna, inte minst från näringslivet, förvaltas på ett sådant sätt att fondernas dubbla syfte kan förverkligas. Jag avser då dels den trygghet fonderna skall skapa för de anställda när det gäller pensionen, dels fondernas uppgift att förse näringslivet med det kapital som i dagens läge är nödvändigt för att näringslivet skall kunna fungera. Vad återlånerätten beträffar är vi väl ganska ense om att den enligt de regler som nu gäller kan tjäna de större företagens kapitalförsörjning men på intet sätt de mindre företagens. I det senare fallet är dessa företags möjligheter till återlån som vi vet mycket begränsade då de för varje år endast kan få låna den del som föreskrifterna medger. Det kan inte genom flera års uppsamling bli ett så stort belopp att det blir praktiskt möjligt att begagna sig av denna låneform. Här har den mindre företagsamheten alltid befunnit sig i strykklass då det gäller att få medel för sina investeringar. De större företagen har ju betydligt större förutsättningar än de mindre företagen i det fallet. På tal om detta frågade herr Bengtsson i Landskrona om det totalt blir mera pengar för näringslivet på det här sättet. Jag skulle vilja svara både-och. Det blir ju mera pengar på det sättet att de blir spridda till flera företag. Som det nu är blir pengarna koncentrerade till en del större företag, men om vi betänker att den mindre företagsamheten utgör en större procentuell andel av vårt näringsliv så kan man säga att den större delen av vårt näringsliv gått förlustig de investeringsmöjligheter som AP-fonderna kan ge. Därför är det riktigt och rimligt som utskottet säger, att såvitt gäller reglerna för återlån från allmänna pensionsfonden bör riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om sådan ändring av dessa regler att återlånerätten ackumuleras under fem år och att återlån får ske upp till 75 procent av inbetalda avgifter och att amorteringstiden får utsträckas till 20 år. Om vi alltså höjer återlånerätten från 50 till 75 procent får näringslivet 1 stort större del av detta kapital. Herr Karlsson i Huddinge sade att det här är löntagarnas pengar som partierna inte på något sätt har med att göra. Jag är något förundrad över den na tanke. De som skall bestämma över pengarna är partierna, men det är inte partierna som skall ha pengarna, utan det är löntagarna. Om vi skall kunna använda pengarna i industrin, särskilt med tonvikt på småindustrin, är det för att trygga löntagarnas sysselsättning. Det bör vara klart för var och en. Därigenom kommer vi ju att motverka arbetslösheten. En annan sak är den viktiga frågan om kanaliseringen av fondmedlen ut till näringslivet. Utskottet anser på den punkten att det bör ske genom kreditmarknadsinstituten, något som anförs i både centerparti-, folkpartioch högerpartimotionerna, varför jag inte närmare skall gå in på detta. Med dessa korta ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att småföretagarna har lånat så litet ur AP-fonden bevisar väl att detta system, som herr Bengtsson i Landskrona pläderar för, är helt omöjligt att tillämpa då det gäller småföretagen. Man skulle kunna säga att detta system hindrar småföretagen att låna ur AP-fonden. Ett litet företag, som har att göra en relativt liten inbetalning varje år — låt oss säga 2 000 kronor eller 2 500 kronor — skulle varje år kunna få låna bara halva detta belopp för sina investeringar. Men vart kommer man med en så liten investering? Om företaget skulle tänka sig att göra femårsinvesteringar efter detta system, så skulle ju detta företag möjligen få låna pengarna och betala ränta på dem; visserligen kanske kapitalisera dem på banken, men utan möjlighet alltså att sätta in dem i produktionen, som avsikten ändock varit. Skulle man däremot i stället kunna tillämpa systemet, att företagen får låna pengarna i femårsperioder, så skulle ju beloppet bli betydligt större på en gång för företagen, som då kunde göra de periodinvesteringar — om jag så får uttrycka mig — som kunde vara till hjälp för den fortsatta utbyggnaden av företagen. Skulle man dessutom kunna höja lånemöjligheterna från 50 procent till 75 procent, skulle detta utgöra en möjlighet för dem till en något så när hygglig finansiering. I dagens läge, då till och med socialdemokraterna är ivriga för att industrin och näringslivet över huvud taget skall kunna fungera och få sin kapitalförsörjning, tycker jag att man skall medverka till en sådan här vettig lösning, som skulle kunna bli till hjälp för de mindre och medelstora företagen. Som jag förut sade, har de sto ra företagen mycket bättre och större möjligheter till investeringar än de små.

Herr talman! Jag bad om ordet för att bemöta herr Bengtsson i Landskrona på två punkter. Herr Berglund har dock i sitt anförande nyss egentligen sagt vad jag hade anledning invända beträffande herr Bengtssons synpunkter på återlånen. Som herr Berglund säger har de ju konstruerats så otillfredsställande, att de inte fungerar för de mindre företagens del. Då kan man inte av konstaterandet att de har tagits i anspråk i så ringa utsträckning dra den slutsatsen att småföretagen är ointresserade av att kunna låna pengar denna väg. Det är bara ett besked om att återlånen inte fungerar. Ändrar man reglerna genom större möjligheter att ackumulera avgifterna och genom en högre procentsats kommer det säkert att visa sig, att återlånemöjligheter tas i anspråk på ett helt annat sätt. Sedan hade herr Bengtsson en invändning att göra mot högerns önskemål, att man skulle ha parlamentariker med när det gällde att se över AP-fondernas uppbyggnadstakt och utformning i Öövrigt. Herr Bengtsson ansåg att den översynen sköts snabbare och effektivare inom departementet. Det är en synpunkt som man har mött i olika sammanhang, och vi ser hur de parlamentariska utredningarna i stor utsträckning ersättes av utredningar inom departementen. I departementen sitter folk med sakkunskap just på sitt område, och jag betvivlar inte alls att de ekonomiska synpunkterna skulle tas till vara och bli ordentligt utredda. Men utöver det ingår ju i detta sammanhang så mycket av social målsättning och så mycket av politisk värdering, och när det gäller att väga det ena eller det andra finns det väl ingen anledning räkna med att man just i finansdepartementet gör den riktiga bedömningen. Vi har en gammal fin tradition här i landet att tillsätta parlamentariska utredningar. Visst har de ibland varit litet långsamma i sitt agerande, men de har vanligen nått fram till goda resultat.

Herr talman! Med anledning av herr Berglunds inlägg skulle jag bara vilja säga att det väl alltid är vanligt, när man talar om placering av pengar, att man erinrar om vad ägarna vill. Det var det jag gjorde. Svenska landsorganisationen som företräder de flesta ägarna, har ju uttalat sig mycket bestämt — jag tillät mig citera ett uttalande från dess kongress förra året — om hur man tycker att dessa medel, som är löntagarnas, skall placeras. Till herr Bengtsson i Landskrona vill jag säga att jag inte påstått att han eller andra liktänkande har glömt vad LO-kongressen beslutat i denna fråga. Det är bara det att det finns ingenting om detta i föreliggande utlåtande. I detta hänvisades bara till investeringsbanken. Jag har emellertid tagit del av det som sagts från regeringshåll om vad banken skall göra, men jag har inte funnit något klart besked om att den skall användas till att utbygga löntagarnas och samhällets ägande av industrin eller deras direkta inflytande över näringslivet. Då det inte heller fanns något om denna sak i det föreliggande utlåtandet, har jag velat påtala denna enligt mitt sätt att se märkliga omständighet.

Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge sade att man skall ta hänsyn till vad ägarna vill. Jag förutsätter emellertid att även arbetarparten vill ha den möjligheten att de ATP-pengar som betalas in av deras eget företag kommer dem till godo i företaget. Det är väl en rimlig tanke; de är förmodligen mindre intresserade av att pengarna går till andra företag. Även för dem gäller det att skapa den trygghet som detta förslag ger möjlighet till. Men jag vill också framhålla att det inte endast är fråga om löntagarnas pengar — det är också i ganska stor utsträckning arbetsgivarnas pengar. Tag t.ex. jordbrukssektorn! Inom jordbrukssektorn betalar väl i dagens läge ungefär 200 000 jordbrukare ATP-avgifter också för sin egen del. Dem bör man väl i detta avseende även ta hänsyn till. Herr Bengtsson säger att företagarna ju inte kan räkna med att få ut mer än vad de har betalat in. Nej, det vore en horribel tanke; det har vi heller aldrig sagt. De får i dag låna 50 procent av vad de betalar in. Perioden, ett år, är emellertid för kort för att de skall kunna använda pengarna. Jag känner till ett företag som årligen betalar in 10 000 kronor i ATP-avgifter. Detta företag skulle alltså under en ettårsperiod få låna 5000 kronor. Den maskininvestering som företaget behöver göra ligger kanske vid 25000 kronor. Ett företag kan visserligen dröja något år, kanske några år, med att göra investeringen, men det är nödvändigt för företaget att få in pengarna i en viss takt; maskinen kanske annars blir omodern. Om pengarna i stället fick magasineras upp under en femårsperiod, skulle företaget får ut 25 000 kronor, d. v. s. precis vad maskinen kostar. Under sådana förhållanden skulle alltså företaget kunna göra den här investeringen. Det är, herr Bengtsson, ett mycket enkelt räkneexempel. Ingenting övertygar mig om att vare sig herr Bengtsson eller herr Karlsson i Huddinge har rätt på den här punkten.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att uttrycka min förvåning över herr Berglunds senaste inlägg. Jag är väl medveten om att arbetarna i ett företag kan vara intresserade av att förtaget i fråga får låna pengar. Men alla som lånar ut pengar vill gärna ha litet att säga till om då det gäller användningen av pengarna. I en tid av allmänna sysselsättningssvårigheter måste nog också de anställda i gemen vara intresserade av att skapa nya företag och nya sysselsättningsmöjligheter. Ingen kan ju veta hur länge man får vara kvar där man är, och då är det bra om det finns någon annanstans att ta vägen. Jag tror att det är dessa problem som måste komma med i resonemanget om det inte skall bli vilseledande.

Herr talman! Det ärende vi nu skall behandla sammanhänger i någon mån med det som helt nyligen har behandlats här i riksdagen. Den debatt som har förts visar bl.a. hur angeläget det är att få en ökad självfinansiering i näringslivet. Detta är framför allt motiverat av de olika omständigheter som gör att näringslivet har många och stora problem att brottas med. Kraven på rationalisering och förändringar gör att behovet av kapital är stort. Frågan är inte minst angelägen för de anställda, då det ju i denna hårda tid framför allt gäller att ha full sysselsättning. Tidigare kunde en inte oansenlig del av kapitalförsörjningen ske genom avsättningar till pensionsfonder, men den vägen är nu, som vi alla vet, i det närmaste stängd. Även för de anställdas säkerhet är det av stort intresse att det finns god tillgång för företagen av medel för deras investeringar, då man härigenom också skapar trygga arbetsförhållanden. För tjänstemännens kompletteringspensioner till ATP-systemet har det ju byggts upp ett system som fungerar bra. Det har byggts in en mycket effektiv garanti för att dessa pengar också kommer att finnas kvar genom att samtliga i detta system deltagande företag utgör en inbördes solidarisk garanti.

Det innebär att medlen i större utsträckning än nu kan ställas till förfogande för en effektiv användning i företagen. Det skulle i så fall ske under samma betryggande former som har åstadkommits för kompletteringspensionerna. Det är detta vi i motionen har krävt, och vi menar att det finns starka skäl för riksdagen att nu begära en utredning om dessa problem. Jag ber därför att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Till utskottets betänkande i detta ärende har fogats en blank reservation av herr Stefanson m.fl. Anledningen till denna blanka reservation är att vi inte har kunnat biträda allt det som sägs i motionen, men vi har inte heller kunnat stödja allt det som utskottets majoritet har anfört i betänkandet. Det gäller exempelvis följande uttalande: »På grund av det anförda och då enligt utskottets uppfattning gällande skattelagstiftning erbjuder företagen tillräckliga möjligheter till' konsolidering och självfinansiering avstyrker utskottet motionen.» Herr talman! I anledning av vad jag anfört vill jag meddela, att jag vid en eventuell votering i detta ärende kommer att avstå från att rösta.
Herr talman! I maj i år beslöt riksdagen en så gott som fullständig omläggning av reglerna för den privata tjänstepensioneringen med tillämpning fr.o.m. 1969 års taxering. Enligt dessa nya regler »skall alla arbetsgivare — således även enskilda företagare — genom en särskild spärrad skuldpost i bokföringen kunna, med rätt till avdrag vid beskattningen, reservera medel för pension som ingår i en central överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter . Aktiebolag, ekonomisk förening och liknande rättssubjekt samt — efter dispens av Kungl. Maj:t — även annan arbetsgivare skall härutöver genom en sådan skuldföring i räkenskaperna kunna reservera medel för i princip all skuld för privata pensioner». Även familjebolag får denna rätt för att trygga pension åt huvuddelägare, förutsatt att pensionen ingår i allmän pensionsplan — och detta är ju någonting nytt. Det har man inte fått tidigare. En förutsättning är att pensionen ingår i en allmän pensionsplan. Man få dock inte avsätta mer än som kan anses erforderligt för sedvanlig utfästelse till arbetstagare. Om man ställer bankmässig säkerhet kan arbetsgivaren återlåna medel ur stiftelsen. Genom de nya bestämmelserna synkroniseras alltså de civilrättsliga och de skatterättsliga bestämmelserna och olikheterna kommer i princip att försvinna, Det förenklar hela förfarandet jämfört med nu gällande regler. Dessutom blir det lättare att åstadkomma fusioner och andra former av samgående mellan företagen, och man får också bättre möjligheter till insyn och kontroll från samhällets sida. I utskottet har vi flera gånger understrukit att den omständigheten att finansieringen av ATP byggs upp på den s, k. fördelningsprincipen innebär att ett företag som inte har utfäst sig att betala pensioner vid sidan av ATP inte kan anses ha någon pensionsskuld utöver avgifterna till denna pensionering. Motionärerna — det är enbart högerledamöter, och det är också högern som har reserverat sig — vill att arbetsgivarna inom såväl större som mindre företag skall tillerkännas rätt att utöver de årliga avgifterna till ATP få skattefritt avsätta medel till egen pensionsstiftelse. Detta motiverar man med behovet av medel för utveckling och rationalisering. De beklagar sig över att AP-fonderna blir för stora, vilket innebär en oerhörd maktkoncentration. Det har vi även hört tidigare i debatten, när dessa problem har berörts. Jag skall inte nu ingå närmare på dem, trots att det kunde vara intressant. Jag nöjer mig med att konstatera att om förslaget blev bifallet skulle det innebära att rådande olik heter mellan civilrättslig och skatterättslig pensionsreserv blev bestående. Man skulle med andra ord medge väsentligt större avsättningar — och skattefria sådana — än som erfordras enligt de civilrättsliga reglerna för att trygga företagens pensionsutfästelser. Riksdagen har emellertid alldeles nyligen avslagit motionärernas yrkande i denna del, som behandlats av bankoutskottet, och därmed borde även detta förslag falla. Med de nya bestämmelserna, framför allt att pension åt huvuddelägare i företag tryggas såväl genom skuldföring i räkenskaperna som genom avsättning till pensionsstiftelse, har en av de väsentligaste olägenheterna med nu gällande bestämmelser undanröjts.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
Herr talman! Det är alldeles riktigt, såsom herr Brandt anförde, att riksdagen i våras beslutade om ändrade bestämmelser för avsättning till pensionsfonderna. Han nämnde bland annat, att man då beslöt att avsättningar skulle få göras till huvuddelägare i företagen. Det är också riktigt. Eftersom han åberopade detta förhållande, som egentligen inte har samband med den fråga vi nu behandlar, vill jag bara påpeka att det först var efter femton års motionerande som vi äntligen fick igenom denna bestämmelse. Vi betraktar därför naturligtvis beslutet härom som en mycket stor framgång på detta område. Det visar sig alltså att det är lönande att vara ihärdig i en fråga av detta slag. Den nu framförda uppfattningen att självfinansieringen skulle vara tillräcklig med de metoder som vi i dag har i näringslivet kan jag emellertid inte ansluta mig till. Det är av den anledningen som vi alltjämt försöker att åstadkomma något bättre avsättningsmöjligheter. Så länge som ATP-systemet inte fordrar så mycket pengar för utbetalning av pensioner, bör man i större utsträckning kunna låta pengar stå kvar ute i näringslivet. Genom att avgifterna under de första åren av ATP systemet varit låga har också på framtiden överlåtits betalandet av en del av pensionskostnaderna. Därför borde man kunna medge att avsättningar fick göras. Detta skulle samtidigt tjäna syftet att möjliggöra besparingar, som kunde stanna kvar i näringslivet och medverka till att där skapa effektivitet, trygghet för de anställda och större garantier för full sysselsättning.

Herr talman! Den motion som första lagutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 45 tar upp frågan om utvidgade möjligheter för domstol att kombinera villkorlig dom respektive skyddstillsyn med böter. För några år sedan genomfördes en lagändring, som gjorde det möjligt att kombinera villkorlig dom respektive skyddstillsyn med böter. Motionen syftar till att den möjligheten skall utvidgas, så att den kan tillämpas vid upprepad brottslighet. Det förefaller nästan som om det var ett förbiseende av lagstiftarna att de inte, samtidigt som de gjorde ändringen av lagen, utvidgade möjligheten att gälla även förnyad brottslighet. Följden är att domstolen för närvarande bara har två ting att välja på. Den första möjligheten är att avkunna en dom på förnyad skyddstillsyn med böter; resultatet blir att två domar löper parallellt med varandra, vilket kan vålla åtskilliga praktiska problem inte minst för dem som skall sköta övervakningen, nämligen skyddskonsulenter och övervakare. Den andra möjligheten är att domstolen, om den anser att brottslingen behöver få en dom som blir en verklig tankeställare för honom, dömer till fängelse eller till anstaltsvård. Det kan många gånger ur domstolens synpunkt vara att gå onödigt hårt fram. Man har den erfarenheten från domstolarna att en sådan här möjlighet att vid upprepad brottslighet döma till villkorlig dom och skyddstillsyn i kombination med böter vore en praktisk åtgärd. Såväl Häradshövdingföreningen som Stadsdomarföreningen — de båda remissinstanser som har den praktiska erfarenheten härvidlag — har uttalat att detta förhållande utgör en påtaglig brist. Vid utskottsbehandlingen har majoriteten stannat för ett utlåtande som jag tycker är en aning kryptiskt. Det heter i utlåtandet att vid första anblicken kan förhållandet synas utgöra ett problem, men å andra sidan hänvisas till ett par remissyttranden, vari anförs att frågan bör kunna lösas på ett praktiskt sätt just genom att en ny dom avkunnas som får löpa parallellt med den gamla. Mot denna bakgrund finner utskottsmajoriteten att saken inte har någon större praktisk betydelse. Men ändå förklarar man att man har sig bekant att frågan prövas inom justitiedepartementet, varför man förväntar att departementet i sinom tid kan föreslå en ändring. Därför finns det inte någon anledning för riksdagen att göra ett uttalande, anser utskottsmajoriteten. Får jag bara säga, herr talman, att jag tycker det finns anledning till en principiell reflexion i detta sammanhang, som inte har just med detta ärende att göra. Alltför ofta upptäcker man att utskottens ledamöter har något slags underlig aversion mot att ge uttryck åt vad de verkligen anser. De slår sig till ro med att frågan nog prövas i departementet och avstår från att själva ta ställning; de låter alltså departementet tänka i sitt ställe. Det borde vara naturligt för oss i riksdagen att ge uttryck åt en mening och begära att departementet skall rätta till en sak de själva tycker är felaktig.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
Herr talman! Jag vill på det bestämdaste understryka de synpunkter som fru Kristensson här framfört. Problemet må synas vara av ringa vikt för dem som inte sysslar med det i praktiken, men det har ganska stor betydelse. Inte minst vid Stockholms rådhusrätt blir saken ideligen aktuell, och juristerna där har i allmänhet den uppfattningen att det måste föreligga ett förbiseende. De betraktar det också som självfallet att en rättelse omedelbart bör göras; det finns inget att tveka om därvidlag, anser man. Och även nämndemännen har visat sig påtagligt irriterade över att denna lilla lucka i lagen ännu inte har täppts till. De frågar gång på gång ordföranden: Varför kan vi inte få till stånd en ändring på denna punkt? Det är ju självklart att en ändring måste göras. Detta är ingen partifråga, utan en praktisk fråga både ur lagstiftarens synpunkt och ur deras synpunkt som skall tillämpa lagen. Låt oss ta ett praktiskt exempel — en pojke, som har fått skyddstillsyn plus böter. Böterna kan vi sätta inom parentes, ty de hör inte ihop med fortsättningen. Så löper då skyddstillsynen. Han har en prövotid på tre år och övervakare. Efter låt oss säga ett år gör han sig skyldig till ett nytt brott av den karaktären att därå följer fängelse. Då kommer han ånyo inför domstol, och så är det fråga om påföljden. Skall vi nu förverka den skyddstillsynen och ådöma honom fängelse, vilket är ganska naturligt? Nu tycker domstolen, och många gånger tror jag nog att den har rätt i sådana fall, att den unge skall kunna tillrättaföras utan att skyddstillsynen blir förverkad. Nästa fråga är: Vad skall domstolen göra för att pojken skall förstå att det trots allt är allvarligt att han har återkommit med förnyad brottslighet av samma allvarliga karaktär? Då har domstolen att välja: Skall den enbart förlänga skyddstillsynen och anse att det nya brottet omfattas av den tidi gare skyddstillsynen eller skall man sätta in pojken i fängelse eller eventuellt ge honom behandling i anstalt? Däremot kan man inte i dagens läge förlänga skyddstillsynen och ge honom bötesstraff dessutom, vilket givetvis är alldeles felaktigt att man inte kan göra. För att pojken skall förstå allvaret, anser sig domstolen då måhända tvungen att ådöma honom fängelse.

Detta nya bötesstraff kan man alltså inte nu använda. Jag tycker att det är oriktigt, och jag kan inte förstå att utskottet inte har tillstyrkt fru Kristenssons utmärkta motion. Svaret från utskottet är: Förutom den löpande skyddstillsynen kan man på nytt ådöma skyddstillsyn och dessutom tillsammans med den nya skyddstillsynen böter. Men är inte detta opraktiskt? Pojken har då att räkna med dels att han låt mig säga den 4 januari 1966 fick en skyddstillsyn som löper i tre år, dels att han den 8 oktober 1966 fick en ny skyddstillsyn som också löper i tre år. Är det praktiskt att pojken skall hålla reda på två löpande skyddstillsyner i framtiden? Varför inte förlänga den första skyddstillsynen och ådöma böter för att därigenom åstadkomma den skärpning av straffet som pojken behöver och som gör att han inte kommer i fängelse. Herr talman! Jag vill yrka bifall till denna vettiga reservation.

Det finns ytterligare ett yrkande i motionen, men där har ju inte utskottets ledamöter varit oense. Det gäller frågan om utvidgade möjligheter till nöjdförklaring i sådana här fall. När det gäller de här åsyftade fallen återfinner man bestämmelserna om vilka åtgärder en domstol kan vidtaga i 4 kap. brottsbalken. I första stycket där stadgas det om konsumtion, d.v.s. att tidigare avkunnad dom skall kunna avse även nya brott. I andra stycket öppnas möjlighet att för det nya brottet döma särskilt till påföljd. Slutligen kan man enligt tredje stycket undanröja den tidigare domen, om den har vunnit laga kraft, och i stället döma till påföljd av annan art. Dessutom har domstolen med stöd av bestämmelserna i 27 och 28 kap. brottsbalken möjligheter att vidta en rad olika åtgärder i händelse en person som = erhållit villkorlig dom eller skyddstillsyn inte iakttar vad som föreskrivits. Det finns alltså redan nu en ganska vid skala av åtgärder som kan tillgripas i sådana här fall. Utskottsmajoriteten har i sitt utlåtande framhållit att det visserligen i förstone kan förefalla som en brist att man inte kan göra den kombination som motionen avser, men å andra sidan synes de betänkligheter som uttalats av riksåklagaren och Advokatsamfundet vara så starka att de är värda att beakta. Dessa remissorgan anser att den skärpning som motionärerna önskar är av ganska liten betydelse. I varje fall har det inte åvägabragts något siffermaterial från de remissinstanser som tillstyrkt denna lagändring som visar att det skulle finnas något påtagligt behov därav. Fru Heurlin hävdar visserligen att det är en mycket allmän uppfattning bland juristerna att frånvaron av denna möjlighet skulle vara ett förbiseende av lagstiftarna och att denna åsikt skulle delas av nämndemännen, men Advokatsamfundet uttalar ju som sin mening att den inte innebär någon särskilt stor risk, och det tycker inte heller riksåklagaren. Motionärerna bör nog ha litet flera siffror att stödja sin uppfattning på innan vi tar ställning. Därför anser utskottet att det för närvarande inte finns fog att göra något uttalande i anledning av denna motion. Det faktum att justitiedepartementet har beaktat problemet skulle enligt fru Kristensson vara ett särskilt skäl för utskottet att nu ansluta sig till motionärernas uppfattning. Jag kan inte dela den synen på saken. Det är visserligen sant att utskottet inte bör dra sig för att ge sin uppfattning till känna, om denna är mycket bestämd och man verkligen har skäl för den. Men i detta fall rör det sig om en fråga som kanske kommer att aktualiseras av Kungl. Maj:t så småningom, och frågan kommer alltså åter till första lagutskottet. Under sådana förhållanden tycker jag att det skulle vara mycket olämpligt, om utskottet redan nu band sig genom en så klar beställning som en anslutning till reservanternas uppfattning skulle innebära. Det är inte bara regel inom utskottet att förfara på det sättet, utan vi brukar tvärtom ställa oss avvaktande, Personligen skulle jag vara mera böjd för att säga att denna lagändring skulle vara onödig, men jag har ändå nöjt mig med att ansluta mig till utskottsmajoritetens uppfattning. Jag vill inte binda mig vid en förutfattad mening, eftersom vi längre fram kommer att ta upp ärendet till närmare prövning. Vad slutligen gäller frågan om nöjdförklaringen, så har ju motionären själv sagt att den frågan kanske är av mindre vikt, även om man skulle kunna tänka sig fall då ändringen skulle vara av värde, Den enda remissinstans som har tillstyrkt motionen uttalar visserligen att den inte ville motsätta sig motionärernas önskemål, men den kan inte finna att detta har någon praktisk betydelse, Där tycks vi således vara ense. Med åberopande av vad jag här anfört och med den motivering som finns angiven i utskottsutlåtandet ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det är alldeles klart att det finns en hel del kombinationer, och det är ju mycket bra. Här är det emellertid fråga om en klar förenkling, som dessutom är till fördel för den åtalade i det speciella fallet. Det är därför som jag efterlyser verkliga skäl för att inte omedelbart vidta en lagändring. Den omständigheten, att departementet har sin uppmärksamhet riktad på förhållandet, gör det väl än mer angeläget att vi hjälper till och gör vad som skall göras i detta fall.

Herr talman! Även om det utlåtande som vi nu behandlar är enhälligt kan det finnas anledning att säga några ord om den motion som ligger till grund för utlåtandet och som behandlar en fråga som kanske inte tidigare har diskuterats här i riksdagen. I motionen har nämligen tagits upp frågan, om inte tiden är inne att fastställa regler eller riktlinjer för när en person skall anses som död, liksom även frågan om lagstiftningen när det gäller transplantationsverksamheten. Jag skall ärligt säga, herr talman, att jag kände en viss tveksamhet inför tanken att väcka en motion i denna fråga, som man naturligtvis nalkas med viss försiktighet. Men den snabba utveckling som skett och sker inom medicinen har utan tvivel aktualiserat problem av den största räckvidd för den enskilde. Möjligheten att med konstlade medel hålla en människokropp vid liv långt efter det att spontan andning och hjärtverksamhet upphört har rubbat invanda föreställningar om gränsen mellan liv och död. Transplantationskirurgins snabba framsteg medför också ett ständigt ökat behov av donatorer, något som i och för sig skapar nya problem. Man måste kanske ställa sig frågan: När skall döden anses inträda och vilka regler skall gälla för att organ i en människokropp skall få användas för transplantationsändamål? De landvinningar som gjorts inom medicinens område har naturligt 'vis varit positiva, men utan tvivel har denna utveckling ändå skapat problem såväl för sjukvårdens huvudmän som för läkare och annan sjukvårdspersonal och också för dem som skall svara för rättstillämpningen. Situationen kan åstadkomma oro också hos den enskilde. Det är därför som jag ser det väsentligt att vi kan stimulera en allmän debatt i de här frågorna som skapar ökad insyn och ökad klarhet och som syftar till att vi så småningom skall kunna få klarare riktlinjer för vårt handlande. Jag tror också att vi ganska snart kommer att ställas inför den mycket känsliga frågan om vilka mål och vilken mening som vår sjukvård skall ha. För närvarande finns inga lagfästa riktlinjer för när döden skall anses inträda. Vi har med andra ord inget lagfäst dödsbegrepp. Av hävd har döden ansetts inträda när hjärtat slutar att slå och när andningen upphör, men det finns ändå ett samband mellan hjärtdöd och hjärndöd. Det viktiga är naturligtvis den tidpunkt då själslivets funktioner upphör. Om själslivet skulle fortsätta att fungera fastän hjärtat upphört att slå, skulle vi för närvarande inte ha något hjärtdödsbegrepp. De sinnrika hjälpmedel som nu står till medicinens förfogande — jag tänker på respiratorer, hjärtmassage, hjärtpacemakers, hjärt-lungmaskin 0. s. Vv. har skapat en ny situation. Sedan motionen väcktes har debatten på detta område blivit allt intensivare både i Sverige och utomlands. I den offentliga debatten förs numera ganska ofta fram tanken på att skapa ett nytt dödsbegrepp, det s.k. hjärndödsbegreppet. Döden skall då anses ha inträtt när de högre psykiska funktionerna hos en människa ohjälpligt har förstörts, Men hos en sådan hjärndöd person kan för närvarande kroppen hållas vid liv just genom konstgjord andning, intravenös näringstillförsel och hjärtmassage i någon form. För närvarande finns det inte många sådana fall på våra sjukhus, men utvecklingen går så snabbt att vi ganska snart kan ställas inför en helt ny situation. Vi får också räkna med att den medicinsk-tekniska utvecklingen kan leda till allt större avstånd mellan de olika tidpunkter då man kan bedöma att döden har inträtt, beroende på vilka kriterier som uppställes för dödsbegreppet. Bestämmandet av en tidpunkt för dödens inträde är inte bara en medicinsk fråga, utan den har väsentliga juridiska konsekvenser; jag tänker på t.ex. arvsrätten, äktenskapsrätten, rätten till efterlevandepension och frågan om livförsäkring. Naturligtvis har den också konsekvenser när det gäller straffrättsliga bedömningar, t.ex. i fråga om transplantationsverksamheten samt Jläkarens rätt att insätta eller avbryta en livsuppehållande behandling. Våra läkare ställs i dag inför allt svårare problem, och man frågar sig när en läkare har skyldighet att sätta in en livsuppehållande behandling och när han har rättighet att avbryta den. Det råder en viss rättsosäkerhet, varför läkaren i dag löper risken att bli ställd till ansvar — en risk som kan hindra honom att handla på ett humant sätt som hans läkarkunnande egentligen skulle motivera. Jag skall bara ta ett exempel, som inträffade för ett par år sedan, det s.k. kirunafallet. Ni kanske erinrar er att det gällde en läkare; som hade avbrutit en livsuppehållande behandling. Vid den första prövning, som medicinalstyrelsen gjorde, ansåg man sig kunna konstatera att en fortsatt behandling möjligen kunde ha lett till att patienten hade återfått medvetandet. Men den fortsatta prövningen vid underrätten gav vid handen, att en fortsatt behandling troligen inte hade gagnat patienten och att man därför förmodligen kunde utgå ifrån att medvetandet aldrig skulle ha återvänt. Därefter omprövade medicinalstyrelsen sitt ställningstagande. Då hade disciplinnämnden också en annan sammansättning, och majoriteten i nämnden beslöt att det inte fanns någon anledning till anmärkning. Men lika fullt ansåg riksåklagaren att läkarens förfarande inte var tillfredsställande. Ett sådant exempel som detta belyser klart den osäkerhet, som läkaren måste känna i sin verksamhet. Jag kan ta ett annat exempel. Vi tänker oss en svårt kancersjuk patient, som ligger på sitt yttersta och som har mycket svåra smärtor. Hjärtat börjar svikta. Skall läkaren då ha skyldighet att insätta hjärtstimulerande åtgärder för att ytterligare hålla patienten vid liv några timmar eller någon dag, när läkaren ändå vet att slutet är nära och att han på det sättet bara ytterligare förlänger de svåra smärtor som patienten upplever? Den som kan svara på dessa frågor är den som skall bedöma läkarens handlande. Det blir alltså medicinalstyrelsen som skall bedöma de juridiska konsekvenserna, och resultatet härav blir beroende på hur man bedömer att patientens tillstånd har varit. Den svåra ställning läkarna har blir inte bättre av att bristerna på sjukvårdsresurser gör att läkaren dessutom inte alltför sällan ställs inför valet mellan olika patienter. Vilka patienter skall få komma i åtnjutande av den moderna sjukvårdens resurser och vilka skall ställas utanför? Jag tror att vi ändå kan konstatera, att de patienter som har lyckan att få plats på våra sjukhus kan känna ett lugn för att alla åtgärder som deras tillstånd kräver också vidtas. Men den osäkerhet som råder bland läkarna om de juridiska konsekvenserna av olika åtgärder motiverar, som jag ser det, att vi får en öppen debatt om dessa frågor, så att vi kan komma fram till ett klarläggande av de regler eller riktlinjer efter vilka läkarna kan handla och efter vilka de rättsliga avgörandena skall träffas. Vi skulle väl inte i vårt land vilja uppleva det som hände i England helt nyligen, där man på ett sjukhus hade satt upp ett anslag att patienter över 65 år skulle behandlas på ett enklare sätt och att man alltså inte på dessa patienter skulle sätta in alla tillgängliga resurser. Jag tror att det är nödvändigt att vi klarar ut dessa problem så att allmänheten kan känna förtroende för den moderna sjukvården. Också när det gäller transplantationsfrågan är det viktigt att vi får klara regler. För närvarande har vi en lagstiftning om transplantationsverksamhet när det gäller organ från avliden. Det finns inte några regler om samtycke, utan det sägs bara, att för den händelse man inte har något direkt uttalande från den avlidne eller hans anhöriga om att han motsätter sig en transplantation, skall man kunna göra en sådan. Man presumerar alltså ett tillstånd. När det gäller transplantation från levande finns det för närvarande varken lag eller anvisningar. Medicinalstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som enligt direktiven skulle pröva frågan om en författningsmässig reglering av transplantationsverksamheten med användande av levande givare. Det var således ett till sin omfattning ganska begränsat uppdrag, men arbetsgruppen kom naturligtvis in på hela problematiken med dödsbegreppet. Det betänkande som arbetsgruppen framlagt är, som jag ser det, en mycket intressant läsning. Kontentan av det hela är emellertid, att arbetsgruppen inte anser tiden vara mogen för en utredning av frågan om ett nytt dödsbegrepp. Man vill avvakta och se i vilken utsträckning ett nytt dödsbegrepp kommer till användning. Det kan ju förefalla vara en rimlig ståndpunkt, ty givetvis skall man inte forcera i en så utomordentligt känslig fråga. Å andra sidan kan man säga, att skulle ändå ett nytt dödsbegrepp komma att accepteras i praktiken, så vore det väl i alla fall rimligt att först utreda de straffrättsliga konsekvenserna, så att inte de läkare som tillämpar ett nytt dödsbegrepp blir utsatta för juridiska sanktioner. Detta skulle naturligtvis också öka osäkerheten. När det gäller transplantationsverksamheten, som var arbetsgruppens egentliga uppdrag, har gruppen föreslagit att det skall ges ut anvisningar som skall reglera verksamheten med transplantat från levande givare. Jag skall naturligtvis inte försöka mig på en bedömning av de resultat som arbetsgruppen framlagt — det vare mig fjärran. Får jag ändå bara säga, att det kan förefalla konstigt att man nöjer sig med att förorda att det skall ges ut anvis ningar för verksamheten med transplantat från levande givare, när vi har en lagstiftning beträffande transplantat från döda. Såvitt jag kan förstå har man inte heller tillräckligt beaktat frågan om samtycket och att denna kan ha betydelse när det gäller transplantat från avlidna. De etiska problem, som utan tvivel uppträder, i synnerhet på vårdavdelningarna, och som kanhända just sjuksköterskorna kommer i speciellt nära kontakt med, har inte heller såvitt jag förstår uppmärksammats av denna utredning. Jag vill härefter gå tillbaka till första lagutskottets utlåtande och till den behandling som motionen där fått. Utskottet avstyrker bifall till motionen. Som motionär måste jag ändå säga att jag inte har någon anledning att vara missnöjd med den behandling motionen fått. Jag tycker att det förefaller helt naturligt att man i utskottet inte finner det motiverat att nu beställa en utredning utan att man först vill avvakta och se vad de remissinstanser kommer att säga, som just nu har fått denna arbetsgrupps förslag för yttrande. Syftet med motionen var att försöka stimulera debatten i dessa frågor, och jag tycker att det syftet blivit väl tillgodosett. Men, herr talman, det är klart att detta är väsentliga frågor. Det positiva med utlåtandet är att man konstaterar att denna problematik inte enbart är någonting som angår läkare, utan att det också är en sak för jurister, att frågan rymmer problem som har både etiska, religiösa och allmänmänskliga aspekter och att den därför bör belysas på ett mera allsidigt sätt än vad som hittills skett. Ingen har naturligtvis heller hävdat att den utredning som arbetsgruppen gjort skulle vara till fyllest för att belysa detta problem. Det vill inte heller jag göra gällande. Vi är i alla fall ense om att man innan mera väsentliga åtgärder vidtas för att skapa ändrade regler eller riktlinjer måste få till stånd en allsidig debatt, och den är ju verkligen redan i gång. Därefter behövs en utredning, där olika synpunkter får göra sig hörda. Utvecklingen går skrämmande snabbt på medicinens område, och en utredning tar tid. Jag tror därför i alla fall att det är en viss fara i dröjsmål. Det är min förhoppning att vi inte kommer att vänta alltför länge, innan vi tar itu med dessa problem. Vi måste nämligen såvitt jag förstår förhindra att vi får ett tillstånd där den enskildes förtroende för läkaren rubbas, vilket man kan riskera om läkaren själv inte har helt klart för sig de juridiska konsekvenserna av sitt handlande.

Herr talman! Det är otvivelaktigt så — vilket motionärerna och utskottet tycks vara överens om — att tiden ännu inte är mogen för en lagstiftning på detta område. Men samtidigt är det väl fullt klart att lagstiftarna i längden icke kommer ifrån sitt ansvar.

Annars får vi, som fru Kristensson här antydde med det engelska exemplet, en praxis som är olika på olika sjukhus och i olika delar av landet. Men innan en sådan lagstiftning kommer till stånd, måste vi få denna allmänna debatt som också fru Kristensson talade om, därför att det är så utomordentligt viktigt att människor i allmänhet vet vad det är fråga om, sätter sig in i saken och med förtroende kan godta den lagstiftning som en gång kommer. Eljest får vi tillbaka den gamla sjukhusskräcken, som utan tvivel finns kvar på en del håll men som vi nu håller på att arbeta bort. Den kommer i så fall att vara av två slag.

Vi har kommit därhän, att lika väl som vi enligt förklaringen om de mänskliga rättigheterna har rätt till liv, så måste vi också snart kräva rätt att få dö. Jag begärde ordet närmast för att säga att jag tycker att diskussionen alltför mycket har handlat om transplantationerna och utnyttjandet av vävnaderna från den döde. Vilket dödsbegrepp vi än skall ha och vilka regler vi än skall ha för avbrytande av behandlingen måste dessa utformas med hänsyn till den sjuke själv. Det är gott och väl om man kan använda vävnaderna till att rädda livet på en annan människa, men det får inte vara det primära. Varje människa har dock först och främst rätt till sitt eget liv. Det får inte gå till så, att en läkare säger att vi egentligen borde låta den här människan dö men eftersom det inte finns någon på sjukhuset som behöver hennes hjärta just nu får vi hålla liv i henne kanske ytterligare 14 dagar, tills det kommer in något olycksfall då vi kan transplantera hjärtat. På detta sätt får man inte behandla en döende, Reglerna måste utformwas helt och hållet med hänsyn till det enskilda fallet utan några sidoblickar på vävnadstransplantationer o. d. Det var detta, herr talman, jag ville ha sagt på detta stadium av diskussionen, som jag hoppas kommer att fortsätta.

Herr talman! Det började med att en sjuksköterska på begäran av en Överläkare vid det sjukhus där hon var anställd av välvilja och pliktkänsla ryckte in på ett vikariat på fyra dagar för att rädda en tillfällig och extra svår situation i dessa sjuksköterskebristens dagar. Hon uppbar emellertid sjukpenning på grund av graviditet, och när hon av glömska, förbiseende eller okunnighet eller vad nu orsaken kan ha varit inte anmälde till försäkringskassan denna behjärtade välgärning i ett besvärligt läge på ett sjukhus, blev hon åtalad och dömd för osant intygande till 25 dagsböter. Därtill gick hon förlustig tillläggssjukpenning, eftersom ledighet för barnsbörd måste vara sammanhängande för att sådan sjukpenning skall utgå, detta enligt 3 kap. 13 § lagen om allmän försäkring. När detta offentliggjordes i pressen, fick utslaget omedelbara konsekvenser i form av växande osäkerhet hos allmänheten om vilka betalda uppdrag vad gäller längd och omfattning i övrigt man får fullgöra under sjukskrivning utan att riskera åtal eller förlust av sjukpenning. Ett exempel på detta var ett fall med en kvinnlig jurist som var förordnad på ett så enkelt uppdrag som att vara frivillig övervakare mot det »stora» arvodet av 25 kronor i månaden. Hon var också gravid, men hon ansåg sig tvungen begära omedelbar befrielse från uppdraget, som hon på grund av omständigheterna i detta speciella fall var särskilt lämpad för. Det medförde i sin tur ganska stora svårigheter att ersätta henne såsom övervakare. Risken för olagligheter är med denna stränga lagstiftning uppenbar. Jag påtalade denna sak i motionen II: 222, som är en av de motioner som föranlett detta utlåtande av andra lagutskottet och reservationen under utskottets hemställan under B. Riksdagen skrev emellertid redan 1965 i saken till Kungl. Maj:t, som sedan uppdrog åt familjepolitiska kommittén att behandla frågan om en eventuell uppmjukning av nuvarande sjukpenningregler = beträffande gravida kvinnor, utan att de skyddsoch vårdintressen som ligger bakom dessa regler äventyras. Varför familjepolitiska kommittén har fått utredningsuppdraget och inte sjukförsäkringsutredningen är faktiskt en fråga som vi i andra lagutskottet grubblat över. I denna del är alltså motionen beaktad men, herr talman, motionen pekar också på en annan oklarhet. Det finns en mängd extrauppdrag som i fråga om behövlig arbetstid är oreglerade och oftast inte alls fysiskt ansträngande. Man uppbär ett mindre arvode utan att anställningsförhållande i egentlig mening föreligger. Som exempel kan nämnas betalda uppdrag som just frivilliga övervakare på olika sociala vårdområden, andra »korta» eller i varje fall relativt enkla arbetsuppgifter såsom sekreterar-, kassa-, bokföringseller revisionsuppdrag i det rikt florerande föreningslivet eller inom småföretag, tillfälliga insatser som besökare hos sjuka och gamla, tjänst såsom »dagmammor» eller som s.k. söndagsföräldrar. De flesta av dessa uppdrag kräver endast måttliga eller ringa fysiska arbetsinsatser, särskilt om det gäller tillfälliga insatser som ersättare för andra uppdragshavare. Uppdragen kan vara mycket samhällsnyttiga, ibland rent av viktiga. Utförs sådana enklare uppdrag av annan sjukskriven än gravid kvinna gäller 3 kap. 7 8 lagen om allmän försäkring jämfört med 3 kap. 8 § första stycket samma lag. Detta innebär att åtminstone en reduktion av sjukpenningen och eventuellt åtal kan riskeras, särskilt om man — av t.ex. förbiseende eller okunnighet — underlåter att anmäla det betalda uppdraget, som under själva sjukskrivningsperioden kanske inte fordrar mer än en måttlig eller just ingen verklig arbetsinsats. Man kan alltså råka mycket illa ut, vilket också en del uppmärksammade fall visar då vederbörande dömts för sjukkassebedrägeri, osant intygande eller osann försäkran. Man skall i princip avhålla sig från arbete under sjukskrivningen, som i princip innebär att man saknar arbetsförmåga. I handboken »Hitta rätt i allmän försäkring» finns dock ett uttalande som något nyanserar denna regel. Där står följande: »Det är heller inte att begära, att en sjukskriven skall gå helt sysslolös. Ofta är det nyttigt att han har något att pyssla med. Hur mycket arbete kan då en helt sjukskriven person få utföra utan att han går miste om sjukpenning? Såsom allmän regel brukar angivas att arbete, som inte har nämnvärd ekonomisk betydelse och som inte menligt påverkar tillfrisknandet, inte utgör hinder för rätt till hel sjukpenning.» Men vad menas med arbete som inte har nämnvärd ekonomisk betydelse såsom tillåtligt under sjukskrivningen? Deltagande i ett par tre sammanträden i en bolagsstyrelse, nämnd eller utredning mot ordinärt arvode kan vara mycket viktigt och betydelsefullt även ur samhällets synpunkt, men håller det som tillåtet arbete vid en granskning enligt denna lag? Är det ett arbete som inte har nämnvärd ekonomisk betydelse? Det är oklart.

Men så tillägger man samtidigt att »någon klar rättspraxis ännu inte föreligger på det aktuella området». Man ger och tar igen på samma gång och grunden för verkets avstyrkande av motionens krav på översyn av 3 kap. 7 § lagen om allmän försäkring förefaller därför enligt min mening vara i klenaste laget. I reservationen av herrar Lundberg, Rimmerfors, Gomér och mig begär vi nu att riksdagen skall rikta en skrivelse i frågan till Kungl. Maj:t. Våra motiv härför är följande. 1) Vi vill få till stånd en viss översyn av det aktuella stadgandet i syfte att bättre klarlägga lagstiftningens innebörd. Åtminstone kan saken undersökas på samma sätt som när riksdagen 1965 begärde undersökning av frågan om en uppmjukning av 3 kap. 13 § samma lag, där det stadgas om tilläggssjukpenning vid graviditet, om kvinnan utför enklare förvärvsarbete, t.ex. inom det egna hemmet. Kan man begära en översyn i det ena fallet, borde man väl kunna göra det även i det andra. 2) Utskottsmajoriteten uttalar att man i stället för översyn bör lita till rättspraxis och framhåller att centrala anvisningar om denna praxis självfallet skulle vara av värde för de tillämpande myndigheterna. Men, herr talman, det är ju allmänheten som i första hand behöver vägledning för att övervinna sin osäkerhet om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Uttalandet föranleder för övrigt inte något förslag av utskottsmajoriteten om att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t om de önskade anvisningarna till myndigheterna, som det som sagt enligt vår mening inte främst gäller. 3) Längre ned i utskottsmajoritetens förslag till utlåtande tänker man verkligen helt plötsligt på allmänhetens upplysningsbehov, men då gäller det att denna allmänhet har en långtgående upplysningsplikt mot försäkringskassorna. Detta gäller t.ex. i ett sådant fall som den gravida sjuksköterskan. Om man av förbiseende inte omtalar ett tillfälligt lätt förvärvsarbete eller uppdrag av det slag jag nu har nämnt, så får man stå sitt kast, det är tydligen kontentan av resonemanget. Ingen, herr talman, vill försvara medvetna försök att underlåta en sådan upplysningsplikt, men osäkerheten om rättspraxis och tillfälligheten i enklare arbetsinsatser, som för övrigt kan bli aktuella mycket plötsligt och vara direkt nödvändiga, kan åtminstone förklara sådana förbiseenden. För övrigt borde väl upplysning till allmänheten gälla även vad som är positivt, d.v.s. vad som kan få förekomma i fråga om arbetsinsats utan åtalsrisk och sjukpenningförlust. Utskottsmajoriteten har inte heller beträffande behovet av information till allmänheten om den upplysningsplikt som jag här har talat om ansett sig böra skriva till Kungl. Maj:t. Ändå anser man att det är ytterst önskvärt med sådan klarläggande och lättfattlig information. Det uttalandet hänger därmed i luften. 4) Det vore, anser jag, ägnat att öka allmänhetens förtroende för prövningen i försäkringskassorna av frågor, huruvida lättare, kortvarigt arbete eller fullgörande av uppdrag får utföras under sjukskrivning utan inverkan på sjukpenningen, om läkarintyget alltid innehöll ett besked av läkaren på denna punkt. Det bör alltså inte förekomma sjukskrivning med fullständig avhållsamhet från arbete eller med arbetsförmåga till hälften som regel utan också i förekommande fall ges ett positivt besked: han eller hon bör kunna — kanske t.o.m. som ett led i läkarens behandling — utföra den eller den lättare sysslan. Patienten borde därför på grundval av en särskild punkt i läkarintyget alltid tillfrågas om sådana sysslor är aktuella i hans fall, så att dessa kan bli bedömda av läkaren. Därigenom skulle bedömningstvister mellan försäkrade och försäkringskassorna kunna undvikas eller minska liksom också allmänhetens osäkerhet om vad man får och inte får göra under sjukskrivning. Det är ju alltid bra om rådande rättsosäkerhet kan åtminstone reduceras. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid hemställan under punkten B i föreliggande utskottsutlåtande.